Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 8, punkten 22, behandlas motionerna I: 611 och II: 715, vilka utmynnar i en anhållan om skyndsam utredning och förslag till åtgärder för att införa ämnet familjekunskap som obligatoriskt ämne i »mellanskolan», som ju sedan motionen skrevs ändrat namn till gymnasieskolan. Pubertetsåldern är en betydelsefull och kritisk period i de ungas liv då de unga på allvar ifrågasätter sin kulturs sociala normer. Tål dittillsvarande ideal inte en kritisk granskning och erbjuds inte goda och väl motiverade alternativ går de unga vidare utan bärande bakgrund. Samtidigt är de vid denna tidpunkt ovanligt mottagliga för undervisning i samlevnadens olika former och problem. Skolan torde under denna period i de ungas liv ha goda möjligheter att främja en utveckling mot mål som annars synes vara svåra att nå. Vi motionärer anser det vara ytterst angeläget, att de social-mänskliga moment som nu stuvats in i samhällskunskap, religionskunskap, biologi m.fl. ämnen men som kan konstituera en undervisning i familjekunskap eller samlevnadskunskap förs samman till ett undervisningsämne med en bestämd ansvarig lärare. Förslaget bör givetvis inte hindra att moment av detta slag även fortsättningsvis blir föremål för behandling i övriga berörda ämnen. Det nya ämnet bör i lämplig omfattning vara obligatoriskt i hela gymnasieskolan och till sin uppbyggnad identiskt på alla linjer. Beträf fande ämnets innehåll bör påpekas att verklighetsnära, etiska, juridiska och ekonomiska moment skall ges vederbörligt utrymme. Moment som barnkunskap, sexualkunskap och konsumentkunskap bör naturligtvis inte heller saknas. Utskottet skriver att motionerna i och för sig behandlar väsentliga undervisningsavsnitt men hänvisar till skolöverstyrelsen, som har att kontinuerligt följa läroplansfrågorna och bedöma om några ämnen skall utgå ur undervisningen och nya komma till. Med den motiveringen avstyrker utskottet motionerna. Jag anser det emellertid vara ytterst angeläget att den undervisning, som skall underlätta för den enskilde att i ett samhälle som snabbt förändras rätt kunna bedöma sociala situationer och att inom vida ramar välja ett livsmönster, ges betydligt större utrymme än tidigare. Kraven på aktualitet i ett för samhället så viktigt ämnesstoff som familjekunskap och samlevnadskunskap ställs alltmer i förgrunden. Herr talman! Jag har inte något yrkande men ber att få återkomma i frågan. Jag har bara nu velat ge dessa synpunkter till känna.

Herr talman! Vi är några socaldemokratiska ledamöter som i de likalydande motionerna 1: 583 och II: 678 har uttryckt våra farhågor för ämnet samhällskunskap inom de yrkesförberedande linjerna i den skolform som tidigare kallades mellanskolan. Det finns i dag möjligheter att läsa samhällskunskap för dessa elever, men ämnet är frivilligt. Man får lov att göra ett tillval. Samhällskunskapen ingår nämligen i en grupp av allmänna tillvalsämnen, där ämnet samhällskunskap får konkurrens av bl.a. engelska och matematik. Vi motionärer anser att timtilldelningen för denna allmänna tillvalsgrupp är alltför ringa. Enligt skolöverstyrel sens förslag skall högst tre veckotimmar avsättas härför, vilket knappast ger en elev möjligheter att studera mer än ett s.k. allmänt ämne. Eleverna kommer därigenom att tvingas välja bort exempelvis engelska och matematik för att kunna studera samhällskunskap. För min del anser jag att det finns minst lika goda skäl att ge en elev på de yrkesförberedande linjerna som andra elever i gymnasieskolan en grundlig utbildning i detta så viktiga ämne. Den utbildningen kan inte helt ersättas av den s.k. arbetslivsorientering som dessa elever får. Helst skulle jag önska att ämnet samhällskunskap blev obligatoriskt på alla linjer i gymnasieskolan. Om detta är omöjligt — och sådant tycks läget vara i dag — Önskar jag att möjligheterna undersöks att öka ut antalet veckotimmar för de allmänna tillvalsämnena, så att eleverna får välja mer än ett s.k. allmänt ämne. Att den nuvarande situationen inte är helt tillfredsställande anser också utskottet, när utskottet skriver att »skäl talar för en viss förstärkning av de samhällsorienterande momenten i undervisningen i förhållande till vad som förutsatts i skolöverstyrelsens förslag». Den skrivningen är naturligtvis positiv, men jag är ändå inte riktigt nöjd. Antagligen är det arbetslivsorienteringen som kommer att förstärkas, och då är jag inte säker på att de moment som i vanliga fall ingår i samhällskunskapen kan beaktas. Jag vill därför hemställa om att den mer direkta samhällskunskapsinformationen verkligen beaktas, när man gör den delen av läroplansöversynen. Jag är medveten om att trängseln mellan ämnena på schemat är svår och att det naturligtvis förekommer problem vid uppgörandet av en läroplan. Jag anser emellertid också att vi bör undvika att ge de yrkesförberedande linjerna en alltför snäv yrkesinriktad prägel. Jag vill uttrycka en förhoppning om att det i samband med översynen av gymnasieskolans läroplaner genomförs en större grad av samordning mellan alla linjer. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Eftersom de båda föregående talarna inte ställt några yrkanden, har jag ingen anledning att polemisera med någon av dem utan vill bara göra ett kort uttalande. Kammarens ledamöter visar ofta ett stort och glädjande intresse för läroplanerna inom de olika skolformerna men observerar kanske inte alltid tillräckligt att det är fråga om mycket komplicerade problem, där de olika komponenterna inbördes är beroende av varandra. Man kan omöjligen göra någon ändring utan att detta påverkar andra ämnen, vilket kan få långtgående konsekvenser. Riksdagen har därför för sin del nöjt sig med att fastställa grunderna för läroplansarbetet, även när det gäller gymnasieskolan. Riksdagen har inte gjort några mer detaljerade uttalanden om ämnenas innehåll. Det råder, såsom en av de föregående talarna framhållit, trängsel bland ämnena på schemat och det förekommer också ett tryck i riktning mot en nedkortning av arbetstiden i skolorna. Eleverna har också mycket annat än det rena skolarbetet att intressera sig för, och det utövas därför ett mycket påtagligt tryck för en minskning av deras hårda arbetsbelastning. Att finna någon minsta gemensamma nämnare i denna problematik är utomordentligt besvärligt. Jag har personligen de allra största sympatier för båda de ämnen, beträffande vilka man nu uttalat önskemål om en förstärkning i förevarande motioner. Jag skulle gärna se att om möjligt både familjekunskapen och samhällsläran integrerades med andra ämnen eller fick en timförstärkning på schemat i alla skolformer. Jag delar alltså bägge de framförda uppfattningarna men har velat erinra om vilken svår problematik det gäller. I kampen mellan dem som vill minska elevernas arbetstid och dem som vill öka den för att kunna ge utrymme för nytt ämnesstoff och nya intresseriktningar hamnar man troligen ungefär där vi nu befinner oss. Vi har i utskottet uttalat att skolöverstyrelsen fortlöpande måste följa dessa frågor. Skolöverstyrelsen skall oavbrutet följa utvecklingen och vidtaga de förändringar som kan vara betingade av tidsläget. Den måste emellertid i så fall också ha möjlighet att ta hänsyn till kollisionsrisker och konsekvenser på olika ämnesområden som härvid uppstår, och dessa möjligheter har vi inte här i riksdagen.

Herr talman! Jag har vid punkten 25, om sjöbefälsskolorna, fogat en blank reservation.

Jag har kunnat göra det därför att dessa klasser har ett relativt lågt antal elever. Dessutom har «utskottet = skrivit »mjukt» i den här frågan och hänvisat till att det finns möjligheter till utnyttjande av vissa bestämmelser om rätt till delning av klass i vissa ämnen, om pe dagogiska olägenheter med det nu föreslagna elevantalet skulle uppstå, vilket jag för min del tror blir fallet. Jag är emellertid angelägen om att understryka att mitt ståndpunktstagande i den här frågan inte utgör något avsteg från min principiella uppfattning att elevantalet i våra klasser inte nu får börja utökas. Jag vill därför uttrycka den förhoppningen att några nya initiativ för att öka klassernas elevantal för närvarande inte skall tagas.

Herr talman! Departementschefen har beträffande anslagen till främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m.m. föreslagit att antalet bidragsrum, som under innevarande budgetår uppgår till 2200, skall fastställas till 2 000. Detta innebär en reducering med 10 procent. Denna allvarliga nedskärning motiveras enligt departementschefen av den förändring av yrkesutbildningens utformning som skall träda i kraft 1 juli 1971. Det förtjänar här erinras om att skolöverstyrelsen — alltså den sakkunniga myndighet som på nära håll följer denna utbildningsreform — föreslagit att antalet bidragsrum skall vara oförändrat. I detta sammanhang vill jag dessutom påminna om att riksdagsmän från olika partier under en följd av år i motioner framställt önskemål om en uppräkning av de aktuella anslagen i fråga om både antalet bidragsrum och den anslagna summan för utbildning. Vi har ansett att bidragsrummens älital i princip skall vara rörligt och anpassas efter de faktiska utbildningsbehov som föreligger inom näringslivet. Men departementschefens föreliggande förslag innebär ju att den nuvarande utbildningsformen skall börja avvecklas året innan riksdagen har tagit ställning till förslaget om införande av yrkesutbildningen på gymnasieoch mellanskolenivå. Eftersom yrkesutbildningsberedningen ännu inte slutfört sitt arbete om formerna för samverkan mellan skola och näringsliv och statsmakterna som sagt ännu inte slutgiltigt tagit ställning till bl.a. statsbidragsformerna för inbyggd undervisning, utbildning i företagsskolor och annan likartad utbildning, så anser vi motionärer det uteslutet att redan nu påbörja denna avveckling. Vi tycker det finns goda skäl för att under kommande budgetår bibehålla ett åtminstone oförändrat antal bidragsrum. Vad säger nu utskottet under punkten 30? Man skriver så här: »Enligt vad utskottet inhämtat ligger bakom Kungl. Maj:ts förslag bl.a. det förhållandet att en betydande del av de tillgängliga bidragsrummen för närvarande disponeras för utbildning inom ett fåtal yrken däribland frisöryrket —— —.> Jag tror mig känna detta yrke ganska bra och anser att det finns speciella orsaker till att frisöryrket upptar en så stor del av bidragsrummen. Det beror dels på att det föreligger en mycket hög och snabb omsättning av yrkesutövarna här, dels på att man har mycket långt till de kommunala yrkesskolorna för att genomgå de kurser som gäller för herroch damfrisörer. Utskottet, som i och för sig anser att utbildningen hos hantverksmästare är ett värdefullt inslag i yrkesutbildningen, finner det självklart att antalet bidragsrum bör fastställas och beslutas även om dessa inte är till fullo utnyttjade. Därför går utskottet på departementschefens förslag. Flera nya branscher har anslutit sig, och dessa tar en hel del av dessa bidragsrum. Antalet bifallna ansökningar under detta budgetår uppgår till 1565, och däri ingår då ansökningar från hantverksoch byggnadsföretag. Antalet på remiss utsända ännu ej behandiade ansökningar från hantverksoch byggnadsföretag uppgår till 1237. Tre månader innan budgeten löper ut har man alltså fått in 2 302 ansökningar. Det visar sig att byggnadsbranschen, som speciellt kommit in under de senare åren, framför allt vad gäller VVS-montörer, under 1968/69 tog i anspråk 8453 bidragsrum. Målarna tog 117 rum i anspråk. Jag skall gärna medge att frisöryrket tar ca 600 bidragsrum, men orsaken till detta är, som jag tidigare sade, att en övervägande del av arbetskraften är kvinnlig, vilket vi självfallet kan vara glada för. Detta medför emellertid att omsättningshastigheten blir stor och ati vi måste ha den höga utbildningsnivå som vi har. I de många småorter i glesbygderna där utbildning av damifrisörer bedrivs har man små möjligheter att ta sig in till de kommunala yrkesskolorna. I ett läge då riksdagen ännu inte har tagit slutgiltig ställning till bur utbildningsformerna skall ordnas och till hur statsanslaget skall utgå borde anslaget i rimlighetens namn ha kunnat utgå oförändrat. Jag har, herr talman, inget yrkande men jag vill anteckna dessa synpunkter till kammarens protokoll.
Herr talman! Det är knappast möjligt att låta herr Anderssons i Örebro anförande stå oemotsagt. Det innehåller så många principiellt intressanta synpunkter att det finns anledning att från uiskottets sida göra ett uttalande. Vi är alla överens om att samhällets utbildningsresurser skall utnyttjas så effektivt som möjligt. Vi ställer allt större och större krav på samhället, nya önskemål tränger på och vill ha pengar och det är alldeles nödvändigt att de utbildningsresurser vi har utnyttjas så effektivt som möjligt. När det gäller det yrke herr Andersson nu talat om har vi en mängd kommunala yrkesskolor, vilkas kapacitet inte är utnyttjad. Vi har alltså en överkapacitet, och detta ger oss anledning till att överväga om man inte bör skära ned antalet bidragsrum hos hantverksmästarna för denna utbildning. Det är vad som sker enligt utskottets enhälliga förslag. Vad herr Andersson anför om omsättningshastigheten på arbetskraften är rätt intressant, eftersom herr Andersson väl känner till att frisöryrket är ett yrke med ovanligt höga arbetslöshetssiffror. Vi utbildar alltså en arbetskraft som sedan inte kan få arbete. Detta belastar Frisörarbetarförbundets arbetslöshetskassa. Det kan väl inte vara rimligt att vi fortsätter med den höga utbildningsnivån, om vi sedan inte kan bereda sysselsättning åt dem det rör sig om. Jag skulle för kammarens ledamöter vilja omtala hur det i praktiken på sina håll går till. När ungdomarna har fått sin utbildning hos hantverksmästarna — en säkerligen mycket förträfflig sådan — får de inte något arbete utan går direkt och arbetslöshetsförsäkrar sig. De går praktiskt taget omedelbart från utbildningen och blir arbetslösa. Samtidigt kräver frisöryrkets företrädare att man skall få fortsätta med den höga uibildningsnivån. Det kan inte vara rimligt, herr talman. Detta är skälet till att vi alla i statsutskottet kommit överens om att tillstyrka en minskning av bidragsramen. Samtidigt konstaterar vi att den utbildning som sker hos hantverksmästarna är värdefull. Det är en i många avseenden föredömlig och för samhällets del billig verksamhet det rör sig om, men det ger oss inte anledning till att bibehålla en onödig överkapacitet på just detta utbildningsområde.

Herr talman! Det var några intressanta saker herr Alemyr berörda, bl.a. frågan om arbetslösheten inom vårt yrke. Men vad är orsaken till den? Låt mig berätta att vi inom frisöryrket har ett kollektivavtal som stipulerar hur många elever vi får ta in. Vi är en av de få yrkesgrupper som har denna dubbla förpliktelse. I vissa kommuner, framför ailt Stockholms stad, har man emellertid påbörjat en utbildning av frisörer som vi har mycket svårt att godkänna, eftersom eleverna inte är kontraktsbundna hos mästare. De har mycket svårt att få ett arbete när de kommer ut. Redan när man satte i gång denna utbildningsverksamhet förklarade vi att den skulle leda till överproduktion inom denna yrkesgrupp, och det ville vi inte vara med om. De kommunala myndigheterna har emellertid haft en annan uppfattning. Detta är den stora orsaken till arbetslösheten. Vi vill inte ha någon överkapacitet. Vi önskar bara att man inom de områden där det inte finns möjlighet till yrkesutbildning skall kunna erhålla sådant bidrag som tidigare utgått till lärlingsutbildning hos hantverksmästare.

Herr talman! I motionen II:734 har föreslagits, att statsbidrag skulle utgå även till lokaler för simundervisning.

Herr talman! Vi har här ett enhälligt utlåtande nr 49, och jag är glad över att statsutskottets andra avdelning har nått fram till det resultatet beträffande det knippe av motioner i angelägna skolfrågor som väckts här i riksdagen. Trots denna enighet menar jag att dessa frågor inte bör passera kammaren i tysthet. De är nämligen ytterst väsentliga för våra barn och för de lärare och övriga som är verksamma inom skolan. Skolan är ju en arbetsplats, och jag vill särskilt betona vikten av att den får vara det för såväl lärare som elever. Men saker och ting inträffar som äventyrar skolan som arbetsplats; vi hör och läser om händelser i skolvärlden som i många fall är upprörande. I statsutskottets andra avdelning har vi allvarligt diskuterat dessa frågor, och vi har haft besök av representanter för de stora lärarförbunden. En hel del för skolsituationen mycket allvarliga händelser har kommit till avdelningens kännedom, och jag skall bara göra ett litet axplock från verklighetens värld. Tänk er den lärarinna som upplever sin klassituation på det sättet att alla elever i klassrummet klappar med händerna i bänklocken och fortsätter med detta ända tills lärarinnan bryter samman. Under tiden pågår en bandinspelning som även tar upp lärarinnans slutliga sammanbrott under lektionen. Nästa lektionstimme sitter samma elever som tända ljus; men ett tu tre knäpps bandspelaren på och den föregående lektionens händelseförlopp med lärarinnans sammanbrott spelas upp. Det är en s.k. psykning som är ganska fruktansvärd. Det hör väl inte precis till vanligheten att sådant förekommer, men det har dock hänt. Häromdagen träffade jag en studierektor som berättade att i 14 rektorsområden fanns 110 elever som praktiskt taget var omöjliga att ha i klassrummen. Man har frågat sig om det skall bli en lärarrevolt, om det skall bli ett nytt LKAB i lärarvärlden. Det vore tragiskt om det skulle bli så. Många lärare grips dock av hopplöshet och förtvivlan inför de krav som ställs i det nya skolsystemet. Lärare kollapsar, sjukskriver sig, hoppar av eller begär förtidspension för att komma ifrån en arbetssituation som de inte längre orkar med. Vi samtalade länge med lärarförbundens representanter om frågor av denna art, och man förstår att lärarförbunden är angelägna om att arbetsförhållandena i skolan förbättras. Det är oftast läraren som får klä skott när någonting går på tok; det är sällan eleverna som får göra det, åtminstone inte i den offentliga debatten. Det förekommer att material saknas, att böcker saknas — läraren får ändå inte klaga. De lärare som vågar göra det stämplas ofta som reaktionära och negativa. De disciplinproblem som många lärare brottas med får de ofta hålla tyst med, ty de vågar inte erkänna att de har sådana problem. Ett huvudvillkor för att vi inte skall hamna i orimliga förhållanden är säkerligen att det finns parallellitet mellan å ena sidan kraven på demokrati i klassrummen och andra demokratiseringskrav på utbildningsområdet och å andra sidan mognad, ansvarskänsla och insikt om att skolan är till för att lära eleverna något. Även i fråga om undervisningen och elevernas mognadsprocesser måste det finnas ett samband mellan demokratiseringskravet och förmågan och viljan att verkligen ta på sig ett eget ansvar. Det skall alltså inte bara vara fråga om medbestämmanderätt och medinflytande utan också om medansvar. Jag menar inte alls att vi skall ta något steg tillbaka beträffande demokratiseringsprocessen — långt därifrån. Den skall ytterligare kraftigt understrykas. Men det fordras också att det andra ledet får sin plats i resonemanget. Det gäller fostran, ett ord som märkligt nog har kommit bort i den nya läroplanen för grundskolan och ersatts av »personlighetsutveckling», som i och för sig är ett bra ord det också. Men »fostran»> betyder inte bara fostran till ett kritiskt sinnelag i alla möjliga avseenden. Det är visserligen nyttigt att ha ett kritiskt sinnelag, men fostran betyder tre saker, något som vi tidigare haft anledning att poängtera här i kammaren, nämligen för det första att meddela kunskaper, för det andra att öva kommunikationsfärdigheter — skrivning, läsning, räkning o. s. v. — och för det tredje att inprägla attityder, d.v.s. också attityder såsom tolerans, förståelse, respekt — eller helt enkelt vanlig mänsklig hut och hyfsning. även om de lokala skillnaderna är stora, så tyder en mängd vittnesbörd på att tillståndet på en del håll är sådant, att det snuddar vid anarki. Dithän får vi inte komma, utan vi måste medverka till att åstadkomma en sådan situation i skolan, att arbetsron i klassrummet gör det möjligt för såväl läraren som eleverna att arbeta med de uppgifter som är dem förelagda enligt läroplanen.

Men, säger kanske de som läst statsutskottets utlåtande nr 49, vi har ju SISK — utredningsgruppen för samverkan i skolan — som skolöverstyrelsen tillsatte i februari 1968, och vi har en nyligen antagen läroplan för grundskolan som skall vara riktmärke. Utredningsgruppen för samverkan i skolan har till uppgift att kartlägga behoven av, möjligheterna till och formerna för samverkan i skolan, och arbetet skall syfta till konkreta åtgärder som skapar en god arbetsmiljö, främjar arbete och trivsel och utvecklar känslan för en god omvårdnad om elever och anställda. SISK skall vidare kartlägga rådande förhållanden beträffande samverkan i skolan, alltså göra en kartläggning av skolmiljön och funktioner i skolan. Utredningsgruppen skall också behandla en del frågor som berör forskningsoch utvecklingsarbetet. I skol överstyrelsens projektredovisning och inom Pedagogiskt centrum finns sammanlagt över 200 planerade eller pågående forskningsprojekt. Närmare kännedom om dessa är givetvis av indirekt eller direkt värde för utredningens arbete. Dessutom skall SISK göra en analys av samarbetsnämndens konstruktion och funktion, m.m. Herr talman! Jag har inför denna diskussion kring statsutskottets utlåtande nr 49 på nytt ganska noga läst de delar av 1969 års läroplan för grundskolan som berör de frågor som behandlas i motionerna. Jag skulle i korthet vilja poängtera några saker som kan vara av intresse och som man kanske ställer sig något undrande till. Det talas i läroplanen om att »en viktig form för samverkan är dialogen, samtalet,» — det är ju självklart.

»Eleverna upplever då>, heter det, »att överenskommelser är nödvändiga för att reglera ömsesidiga rättigheter och skyldigheter och att de är naturliga förutsättningar för det gemensamma arbetet.> Det talas om att läraren väl skall känna de enskilda eleverna och att läraren skall ge sig tid »att lyssna till elever, till föräldrar och kolleger». Men det sägs ingenting om att eleverna skall lyssna på läraren. Det kanske är det som nu särskilt behöver betonas. »Skolan bör så långt det är möjligt fungera efter normer och regler, som eleverna själva är med om att utforma», och det är uppenbart att det är riktigt att så sker, men det är också viktigt att normer och regler verkligen får fungera, så att arbetsron bevaras och en god arbetsmiljö skapas. Vi har under 1960-talet fått nya skolformer med nya arbetsformer. Betygssystemet har lagts om, och nya elevkategorier har tillförts skolan. Men trivselfrågorna och miljöfrågorna har inte tillräckligt beaktats. Det är väl detta som är orsaken till missförhållanden som t.ex. disciplinsvårigheter, studieneuroser, betygsstress och skoltrötthet, och därför är det så viktigt att skolans elevvårdande verksamhet blir föremål för särskild uppmärksamhet. En allmän översyn av den elevvårdande verksamheten bör företas med det snaraste, har vi sagt i en av de motioner som nu behandlas. För elever med anpassningssvårigheter är undervisning 1 stora klasser naturligtvis inte lämplig. Klasserna skall göras mera flexibla, och observationskliniker och specialklasser kan bidra till att möjliggöra en bättre individualisering av undervisningen. De skoltrötta elevernas situation bör också uppmärksammas, och eleverna bör ges ökade möjligheter till varvad utbildning och till förlängd praktisk yrkesorientering. Hit hör också frågan om elevernas möjlighet att i förtroende tala med klassföreståndaren och skolpsykologen. Det kan åstadkommas genom att tystnadsplikt införs för dessa personalkategorier och genom att diskretionsbestämmelserna för övrig personal utökas. Om lärarnas situation, som är mycket komplicerad, har jag tidigare talat. Disciplinsvårigheter och andra missförhållanden innebär en stor psykisk press för många lärare, och de behöver ökat stöd i sitt arbete. Därför bör kommittén för samverkan i skolan, SISK, även utreda möjligheterna att förbättra lärarnas arbetshygieniska situation — jag tänker på införande av arbetsrum i skolan för lärarna, inrättande av ytterligare biträdesoch assistenttjänster o. s. v. Till sist, herr talman, vill jag anknyta till vad jag började med, nämligen att uttrycka min tillfredsställelse över att vi i statsutskottet enats om ett uttalande som går mycket långt. Utskottet anser det ju »önskvärt med en allmän översyn av de problem som sammanhänger med arbetsmiljön i dagens skola». Visserligen har skolöverstyrelsen genom utredningsgruppen för samverkan i skolan påbörjat en utredningsoch försöksverksamhet på området, men vi har i utskottet gjort den bedömningen att de föreliggande problemen är så stora och mångskiftande att man har anledning att ytterligare överväga i vilka former de lämpligast bör angripas. Utskottet har därför inte ansett det uteslutet att sådana överväganden kan komma att ge vid handen att utredningsarbetet bör bedrivas på bredare bas än i form av en ämbetsverksutredning, låt vara att i denna också ingår representanter utanför verket. Detta påverkar naturligtvis inte skolöverstyrelsens allmänna skyldighet att följa utvecklingen på området och vidta de åtgärder som Överstyrelsen anser lämpliga. Skolans arbetsmiljöproblem skall alltså noggrant analyseras och förslag om åtgärder skall utarbetas och framläggas. Detta arbete bör bedrivas på både kortare och längre sikt och även på bred basis. Jag yrkar bifall till statsutskottets utlåtande nr 49.

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 49 utgör ett litet tunt häfte men har ändå betecknats som ett paketutlåtande. Många motioner ryms i utlåtandet, och det må vara tillåtet för den, som från denna talarstol vid olika tillfällen diskuterat arbetsmiljöfrågor i sko . Jan, att uttala tillfredsställelse över att vi nu har kommit så långt att man erkänner att det finns anledning till översyn av de problem som är förenade med arbetsmiljön i dagens skola. Jag vill hoppas att det arbetet snart kommer i gång. Det är inga nya frågor som har tagits upp i de motioner som behandlas i detta utlåtande. Vi har framfört dem motionsvägen tidigare och fått avslag på förslagen. Vi vet inte vart ett bifall till det föreliggande utlåtandet kommer att leda, men givetvis hoppas vi att resultatet skall bli att man tar sig an dessa frågor på ett bättre sätt än hittills. Det har tidigare nära nog varit så att den som har gett uttryck för den uppfattningen att förhållandena inom skolan inte är tillfredsställande har betraktats som en person från en annan värld som talat om sådant som inte har med verkligheten att göra. Nu är det som sagt annorlunda, och det är bra. När det skall genomföras så stora skolreformer som fallet varit under 1960-talet, är det emellertid inte konstigt att allt inte blir fulländat från början. Det skulle tvärtom varit underligt om man vid planeringen hade varit så skicklig och så förutseende att allt skulle klaffa till punkt och pricka.

Här gäller det också att beakta minoriteternas situation i skolan liksom de praktiskt begåvades behov av en undervisning som passar dem. Det är vidare fråga om specialoch klinikundervisning, förstärkning av lärarnas ställning i skolan, o. s. Vv. Jag har inte för avsikt, herr talman, att hålla något längre anförande, men jag vill ändå ha sagt att jag anser det alldeles nödvändigt att dessa frågor äg nas intresse både från statsmakternas och från allmänhetens sida. Det är inte bara en uppgift — såsom jag har sagt i ett tidigare anförande — för lärarna att skapa en god skoloch arbetsmiljö, utan vi måste såsom medborgare i samhället ta vårt ansvar härvidlag. Lärarna måste erhålla stöd i sin uppgift såsom kunskapsförmedlare och — jag tvekar inte att säga detta — som medarbetare när det gäller att ge våra barn och ungdomar en demokratisk fostran. Det kan inte vara riktigt, som saken har uttryckts i någon motion, att läraren inte skall få lov att gå till en elevs skolväska och se efter, om det finns fler mellanölsbur kar i väskan, när man har märkt på uppträdandet att eleven i fråga redan har inmundigat en hel del mellanöl. Vi måste förstärka lärarnas ställning genom att de exempelvis vid ett sådant tillfälle skall kunna göra en undersökning. Visst är det riktigt att elevernas integritet skall bevaras, men man skall ju inte bara skydda den enskilde eleven utan också hans eller hennes kamrater. Det är mot den bakgrunden som detta motionskrav har tillkommit. | Herr talman! Även jag uttalar min tillfredsställelse över att vi i utskottet är eniga om behovet av den omnämnda översynen, och jag tror att man måste gå längre än vad SISK har möjlighet att göra för att få översynen och utredningen verkställd.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

Herr talman! Påståendet att utbildningsexpansionen skulle vara frukten av socialdemokratisk politik annat än i den meningen, att socialdemokraterna råkat sitta i regeringsställning under de senaste årtiondena, då expansionen redan sedan länge fortgått, är nonsens. Att expansionen skulle vara betingad av den socialistiska ideologin är självfallet också nonsens. Över hela den industrialiserade världen pågår samma utveckling. Det kan kanske inom parentes vara av intresse att man i USA börjar betvivla att expansionen i allo är lycklig. Däremot får regeringspartiet bära huvudansvaret för utformningen av skolsystemet och för resurstilldelningen, för reformtakten och för bristerna till följd av allt detta. Bristerna bl.a. beträffande arbetsmiljön i våra skolor har länge varit kända för dem som har verkat i skolan, och de har upprepade gånger påtalats av moderata samlingspartiet — utan nämnvärt resultat. Det är en stor glädje att i dag se ett enigt utskottsutlåtande, som ger vid handen, att vi kan förvänta oss, att den vikiga frågan om arbetsmiljön blir föremål för åtgärder. Stora förhoppningar ställs nu också på att man i fortsättningen skall ta allvarligt på en rad problem, som ständigt aktueliseras av lärare, föräldrar och andra intresserade. Jag vill här bara peka på barn med s.k. bristande studiebegåvning, praktiskt lagda eller vad man brukar kalla dem, en kategori som jag anser extremt missgynnade i nuvarande skolformer. Det har som bekant redan påpekats av lärare, som har prövat den nya läroplanens arbetsformer, att sådana barn kommer att få det svårare. En kategori som alltid har haft det besvärligt och som nu beklagligt nog kommer att få det än värre är elever med läsoch skrivsvårigheter, och det är ett misstag att tro att de utgör en liten kategori. Utbildningsministern har i en proposition om riksinternatskolor, som nyligen lagts på riksdagens bord, uttryckt sig så här: »Jag vill framhålla att planeringen av utbildningsväsendet liksom av alla annan samhällelig verksamhet sker under beaktande av kravet på hushållning av resurserna.» Det är ett påpekande som är värt att beakta. Bl. a. mot den bakgrunden har i motion II: 708 påtalats det förvånande i att ingen uppmärksamhet ägnas åt elever som avbryter sina studier. Ingen industri skulle godta ett spill på 10—25 procent eller mer utan att forska allvarligt efter orsakerna. Men det föreligger inte ens tillfredsställande statistik över frekvensen av studieavbrott. Jag vill gärna påpeka att man säkerligen kan tala om ett spill också på grundskolenivå även om det där naturligtvis inte kan bli tal om studieavbrott — i den meningen att elever börjar underprestera i förhållande till sin verkliga kapacitet. Studieavbrott i den ena eller andra meningen innebär också ofta en personlig tragedi och försämrade möjligheter för framtiden, vilket är en minst lika viktig aspekt. Uppmärksamheten har av förklarliga skäl koncentrerats på de elever som visar bristande skolanpassning genom störande uppträdande, företrädesvis i grundskolan. En färsk delrapport från en uppföljningsstudie av åldern 9—16 år som görs i skolöverstyrelsens och lärarhögskolans regi visar att det redan i årskurs 3 finns i genomsnitt en tredjedel pojkar och en fjärdedel flickor som mer än normalt »otåligt påkallar hjälp från lärarens sida». Direkt störande under lektionerna är på samma skolstadium likaledes en tredjedel av pojkarna men bara 10 procent av flickorna. Ännu i årskurs 6 är det omkring en fjärdedel av både pojkar och flickor som enligt lärarnas utsago »behöver mera hjälp än normalt för att kunna komma tillrätta med nya arbetsuppgifter». I samma årskurs är det vidare i genomsnitt jämnt en fjärdedel av pojkarna men fortfarande inte mer än 10 procent av flickorna som direkt »stör lektioner och grupparbete med onödigt prat eller olämpliga upptåg». Det poängteras i rapporten att man för att kunna hjälpa denna grupp störande elever och därigenom förbättra arbetssituationen i snart sagt varje skolklass behöver veta mera om deras utveckling både fysiskt och mentalt, liksom också om deras hemoch hälsoförhållanden. Jag vill emellertid understryka att en elevs skolsvårigheter inte nödvändigtvis behöver ta sig uttryck i störande beteende. Vissa elever möter problemen med en utpräglad passivitet, vilket från deras egen synpunkt är minst lika skadligt. Vi vet mycket litet om orsakerna till studiemisslyckande i en eller annan form. Eftersom det rör sig om människor, individer, är det beklagligtvis så att generalla åtgärder i allmänhet inte fyller någon funktion. Att t.ex. tro att en till studier negativ eller kulturellt arm hemmiljö kan motverkas så enkelt som med en fysisk förflyttning av ifrågavarande elever till en skola med annan bakgrundsstruktur för eleverna är, om jag skall uttrycka mig vänligt, mycket naivt. Var och en som varit verksam i dagens skola vet att sammanhangen inte är så enkla. Studieintresserade elever kommer från alla tänkbara miljöer, missanpassade likaså. Varje elev som misslyckas på vilket stadium det än må vara, även inom vuxenutbildningen, behöver individuell hjälp av varierande slag. Många elever kan klara sig med någon att tala med, t.ex. klassföreståndaren, andra behöver pedagogiskt extrastöd eller specialundervisning, några behöver en kurator, några en psykolog, andra kanske bara en fullgod studierådgivning. Vi vet i dag mycket litet om behovet, dess storlek och orsak. Jag har redan påpekat att statistiken är bristfällig eller saknas helt. Men vi vet att bristerna är stora. I motion II:679 anges siffror som belyser bristen på speciallärare, t.ex. det allvarliga faktum att 69 procent av lärarna i observationsundervisning, inklusive klinikundervisning, inte var behöriga enligt en enkät som gjorts av Speciallärarförbundet 1967. Kuratorstjänster är obligatoriska på gymnasienivå men endast rekommenderade i grundskolan, och många kommuner saknar ännu kuratorer, för att bara nämna några exempel. En målmedveten analys av behovet av elevvård i vid mening måste ligga till grund för en bedömning av vilka insatser som krävs. Det förefaller mig mycket troligt att andra behov i skolan får stå tillbaka tills vi uppnått en någorlunda tillfredsställande nivå beträffande individuell omvårdnad om eleverna, så att alla kan ges lika möjligheter till fullgod utbildning. Jag yrkar i likhet med de föregående talarna bifall till utskottets hemställan men vill också uttrycka den förhoppningen att Kungl. Maj:t reagerar snabbt sedan riksdagen nu ger sin mening till känna beträffande arbetsmiljön i skolan.

Herr talman!

Den lilla broschyren bär den ironiska titeln »Den avundsvärde lärarens. Självfallet är den lilla skriften en partsinlaga, ty annars hade den väl inte blivit utgiven.

Så mycket kan man nämligen konstatera av nämnda skrift och även på många andra sätt, att arbetsförhållandena för närvarande är helt otillfredsställande. Och, vad värre är, när lärarkåren påtalar dessa försämrade förhållanden i våra skolor, så får den tyvärr oftast det svaret från skolmyndigheterna att verksamheten ändå i stort sett fungerar bra. Att det förekommer disciplinsvårigheter — jag tar detta praktfulla ord i min mun — är inte något att särskilt fästa sig vid. Det har alltid varit så, säger man. »Du minns väl hur det var när du själv gick i skolan», säger man — och så kommer de gamla skolhistorierna på löpande band. Det är ett faktum att kommunikationerna uppåt om det som händer i våra skolor är mycket dåliga. Om någonting inträffar i klassrummet, så går kommunikationen härom vidare till rektor, och därvid sker en första uttunning av vad som hänt. Sedan går kommunikationen vidare till skolstyrelsen, och då förtunnas den ytterligare. Därefter går den till länsskolnämnden och blir ännu mer ljusblå, därpå till skolöverstyrelsen, där man inte har märkt mycket, och slutligen till regeringen, där man praktiskt taget ingenting har förnummit. Det är en underlig situation, och därför hälsar jag med den allra största tillfredsställelse att det vid årets riksdag har väckts så många motioner i vilka man uppmärksammat vad som försiggår i våra skolor. Under de få år som jag har suttit här i riksdagen har jag aldrig tidigare upplevt en sådan aktion. Den är inte samlad eller igångsatt eller centraldirigerad, det har bara plötsligt väckts en rad motioner i ämnet. Och förklaringen är bara den att situationen nu har blivit sådan i skolan att frågan har aktualiserats spontant även här i Sveriges riksdag. Vad utskotten skriver är alltid försiktigt formulerat, och i detta fall har utskottet talat om en analys av arbetsförhållandena och om situationen i skolorna samt om åtgärder som kan bli aktuella efter en företagen analys. Man kan nu bara uttrycka förhoppningen att vad utskottet skrivit verkligen kommer att bära frukt och att vi får en utredning av något slag, gärna en parlamentarisk sådan. Därvid vill jag inte binda behandlingen på något sätt, men det måste göras något utöver det som sker för närvarande. Den arbetsgrupp som jag här flera gånger nämnt, SISK, orkar inte med den saken. Jag har vissa kontakter där och vågar därför säga det. Inte heller har den några direktiv i detta avseende, men det är självklart att den kan få det. Jag tror emellertid inte att sammanslutningen är mäktig ett sådant arbete. Här måste större ansträngningar göras och kraftigare åtgärder sättas in. När man läser skriften Den avundsvärde läraren kan det vara intressant att plocka ut några förslag till åtgärder. Där har gjorts en, jag medger gärna ytlig och snabb, men dock analys, som utmynnar i vissa önskemål från lärarkåren. Det kan finnas även andra infallsvinklar och önskemål än dessa, men i skriften anges ändå vad den lärarkår vill framhålla som i mycket stor utsträckning har att göra med högstadiet i grundskolan, som är den del av skolan som för närvarande är den mest problemfyllda. Gymnasiet är inte lika problemfyllt, det kan jag vittna om av egen erfarenhet. Jag ber alltså att få anföra några av dessa önskemål, som ju kan vara en bas för den kommande utredningen och analysen av vad som därvid skall göras. Lärarna Önskar en väl genomförd information från skolan till föräldrar, elever och andra samhällsgrupper om skolans uppgift och funktion, dels för att skapa en bättre studiemotivation hos eleverna, dels för att bidra till en realistisk och rättvis bild av lärargärningen. Det skall inte förnekas att man försökt lämna en hel del information, men den räcker inte. Den har varit tafflig och fumlig i ganska många avseenden. Man har inte nämnt olika företeelser vid deras rätta namn och har inte gått till roten med det som man vill informera om. Inte minst när det gäller informationen om den nya läroplanen har det varit ganska bedrövligt ställt, vilket också medgivits från ansvariga myndigheters sida. Ett gammalt krav, som vi ibland försökt formulera också här i riksdagen, är ökad forskning på skolans arbetsområde beträffande elevers, lärares och annan skolpelsonals attityder, behov, trivsel m.m. Denna forskningsram, som bör vara mycket vid, bör bl.a. inrymma en systematisk uppföljning framför allt inom skolöverstyrelsen av hur nya läroplaner skall genomföras, av vilka problem som möter härvid och av hur personal och elever upplever sin nya arbetssituation. Vi har genomfört flera nya läroplaner och vi går att genomföra ytterligare sådana. Trots att vi alltså har ett material, som vi skulle kunna arbeta med, finns det inte någon riktigt klar och utmejslad bild av vilka problem som möter vid genomförandet av en ny läroplan. Detta genomförande sker inte smärtfritt. Det är inte klart i och med att man skickar ut läroplanen. Så fungerar inte en skola och inte heller lärare och elever. De upplever ofta sin nya arbetssituation häpnadsväckande negativt, vilket tar sig uttryck i arbetsolust både för elever och för lärare. Vi vet inget om hur man skall möta denna situation, och vi har inte gjort mycket åt detta förhållande. Det är ett stort område att komma till rätta med. Lärarna har vidare krav på att erhålla resurser för att kunna fullgöra sina åligganden enligt läroplanerna. Också jag vill hänvisa till det under debatten tidigare nämnda förhållandet, som även diskuterats inom utskottet, att det med den knapphetens stjärna som vi lever under är en tvingande nödvändighet att ha adekvata och tillräckliga lokalutrymmen. Detta önskemål framförs från lärarhåll, och jag instämmer helt i det. Vi har inte sådana lokal möjligheter; den som påstår något dylikt har fel. Vi har inte de läromedel och den utrustning som behövs, inte ens de rätta läromedlen. Vi har vidare inte heller tillräcklig institutionspersonal och institutionsutrustning. Tillgången skiftar från kommun till kommun — detta är i första hand en kommunal uppgift — men det kommer aldrig att ske någon väsentlig förbättring innan dessa behov hjälpligt tillgodoses. Man uppställer också från lärarnas sida det självklara önskemålet, som nästan är en truism, att man skall ha drägliga arbetsförhållanden inom klasserna. Jag vill upprepa den uppfattningen — vilken ligger helt i linje med den pedagogiska syn jag nyss framfört i ett annat sammanhang, nämligen i frågan om sjöbefälsskolorna — att dessa drägliga arbetsförhållanden kan åstadkommas dels genom att skolornas och undervisningsavdelningarnas storlek minskas, dels genom att det ges tid och resurser för elevvård. Jag upprepar det gamla önskemålet om ett ökat antal klassföreståndartimmar — eller vad de skall kallas — med specialundervisning. Det är inte någon grammofonskiva som jag nu spelar upp utan jag menar faktiskt allvar. Det behövs ett ökat antal skolkuratorer, skolpsykologer och även skolläkare eller ett insättande av dem som vi redan har på längre tid än vad som för närvarande sker. Ett önskemål som anknyter till det jag sade om kommunikationen från botten och uppåt är att det mellan lärare och skolledning åstadkommes en Ööppnare redovisning av störningar i skolarbetet utan prickning av lärare. Här är det fråga om gamla hämningar och förhållanden som vi inte kunnat komma till rätta med. Det är absolut nödvändigt att en sådan redovisning kommer till stånd och inte stannar på lägre nivå utan når upp till den topp varifrån direktiven utgår. Jag skulle kunna fortsätta, ärade kam marledamöter, att dra fram flera önskemål från den del av det stora skolsamhället som lärarna utgör, men jag skall inte göra det. Och jag är väl medveten om att en liknande broschyr skulle kunna utges från elevhåll med ett lika högt iäsvärde och med måhända lika många goda uppslag. Den skulle bli elevernas egen partsinlaga, något som skulle emotses med stort intresse. Jag tror också att elevernas och lärarnas önskemål om inte helt så i väsentliga stycken skulle överensstämma. Jag har givetvis inte någon annan ståndpunkt än tidigare talare, nämligen att vi med stor glädje skall bifalla statsutskottets hemställan.

Herr talman! Den oro som i dag kan konstateras i många skolor har givit upphov till en rad motioner. Där har problemen angripits genom diskussion av dels skolans anpassning till eleven, dels elevens anpassning till skolan. Resultatet, det enhälliga utskottsutlåtande som föreligger, verkar nästan förvånande men är samtidigt mycket glädjande. Tydligen har man emellertid kommit fram till detta utlåtande längs mycket skilda vägar. Det är bra att skolproblemen ventileras men nog tillgrips ibland alltför djupa brösttoner i den diskussionen. Det blir för mycket av svartmålning och kverulans. Genom att skolan vuxit så snabbt kvantitativt — både vad gäller antalet elever och skolpersonalen — kan tillväxtproblem inte undvikas. En utgångspunkt i debatten härom bör vara att alla elever skall höra hemma i skolsamhället; det må gälla elever med hur olika social bakgrund som helst eller elever med mycket skiftande förutsättningar för att klara av skolarbetet. Målsättningen måste vara att skapa en arbetsmiljö i skolan som gör alla elever motiverade för sitt skolarbete och som bidrar till att de finner 'sig till rätta där. Anpassningen av elev och skola måste alltså ske ömsesidigt, men jag är säker på att mycket skulle kunna förändras i skolan för att underlätta situationen för elever med anpassningsproblem. Det har blivit naturligt att barn med fysiska handikapp får kosta skolsystemet mera än s.k. normalelever. Ett sådant betraktelsesätt borde också omfatta de elever som har sociala, psykiska eller andra former av handikapp. Immigrantbarnens speciella problem får vi inte heller glömma. Pedagogoiskt har man sökt nå problemlösningar genom specialundervisning, alltså genom att mer eller mindre avskilja de berörda eleverna från klassen eller att inom klassens ram bedriva s.k. individualiserad undervisning. Tyvärr måste konstateras att sådana metoder inte haft någon större framgång. Säkerligen räcker det inte heller att söka lösa problemen med enbart pedagogiska metoder. I än högre grad måste sociala metoder tillgripas. Det är alltså fråga om elevvård i mycket vid bemärkelse. Skolans beredskap och utrustning på detta område är alltför bristfällig. En ny organisation måste därför byggas upp, och då bör nya vägar kunna prövas. Kontakterna mellan skolan och övriga myndigheter måste intensifieras. I en del fall har man placerat tjänstemän från barnavårdande myndighet i skolan. Sådana experiment har givit mycket goda resultat. Eleverna uppskattar kontakten med personer som har en något lösare anknytning till skolan än övrig elevvårdande personal. Andra exempel är s.k. skolvärdar eller skolvärdinnor, elevkonsulenter o.s. v. vilka på ett smidigt sätt kan umgås med eleverna och lösa många av de sociala konflikter som helt naturligt uppstår i skolsamhället. De anpassningsproblem som många elever har är ofta problem med social anknytning snarare än pedagogisk. Därför anser jag det vara felaktigt att i dag tala om disciplinproblem. Det tyder på att man snarare enbart är beredd att ta itu med själva symtomen, alltså det som lärarna upplever som disciplinsvårigheter, än med de bakomliggande orsakerna. För att angripa dem fordras säkerligen en helt annan personal än den vi vanligtvis har i skolorna. Att denna personal i dag saknas är en brist. Jag tror emellertid inte att det räcker att enbart rätta till denna brist. Det finns nog alltför mycket kvar av en rätt naturlig lärarfilosofi om att det en lärare har att göra är att lära ut så mycket som möjligt. Det största intresset kommer då helt naturligt att ägnas de elever som lyckas bäst. För många lärare är det svårt att acceptera att de nu fått ytterligare en betydelsefull roll jämsides med den pedagogiska, nämligen att arbeta för den enskilde individens personliga utveckling och att därvid ge de elever som har det svårast det största stödet. Lärarnas sätt att uppleva disciplinproblemen speglar något denna situation. Även lärarna har sina anpassningsproblem i den nya skolan. Jag tror dock att elevernas anpassningsproblem särskilt bör beaktas. Just eleverna med anpassningsproblem har varit en grupp som vi eftersatt för mycket. Vi vet alltså att åtgärder behöver sättas in, men vi vet inte hur de skall sättas in.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

Herr talman! Att det är en viktig och allvarlig fråga vi behandlar visar det stora antal motioner som ligger till grund för detta utskottsutlåtande och av att så många talare uppträtt, arbetet från vissa elevers sida, trots att utskottets skrivning är både enig och positiv. Men att det inte är väl beställt vad gäller arbetsmiljö och skoldisciplin framgår också tydligt av de allt talrikare rapporterna om bristande ordning och om besvärliga arbetssituationer i skolan. Dessa besvärliga arbetssituationer går i första hand ut över lärarna. Det senaste tillskottet fick vi häromdagen, då ett stort antal lärare i Uddevalla i en uppmärksammad aktion vände sig mot vad de kallar »reformraseriet> i skolan. De anser bl.a. att de elever som inte är lämpade eller som inte har naturliga förutsättningar för studier skulle kunna avstängas från skolarbetet, om de medvetet saboterar skolarbetet och undervisningen. Starkt kritiska synpunkter framfördes också på den s.k. skoldemokratin, ett begrepp som de ansåg ha fått en alltför allsidig tolkning i massmedia och även i styrelser och departement. Herr Nordstrandh har här tidigare berört den skrift som Lärarnas riksförbund har givit ut och där man pekar bl.a. på den negativa attityd till skolsom bl.a. har tagit sig uttryck i sådana tillmälen som »gubbdjävul», »dra åt helvete, käring» och »det skiter vi i» m.fl. Det är klart att en sådan arbetsmiljö måste resultera i minskad trivsel och minskad effektivitet i arbetet både för lärare och för elever. Det talas ju mycket om skoldemokrati, elevvård och medinflytande, och det är viktiga saker. Mera sällan — men jag måste konstatera att det har hänt i dag — har vi hört talas om någonting som skulle kunna kallas »lärarvård>. Lärarnas arbetssituation har under lång tid skjutits i bakgrunden. Visst har många elever stora svårigheter då det gäller att anpassa sig till skolarbetet, men detta får inte leda till att studiemöjligheter och arbetsro förvägras de elever som både vill och kan tillgodogöra sig undervisningen. Den gruppen utgör ändå det stora flertalet. Samspelet mellan lärare och elever måste resultera i ett produktivt tagande och givande från båda parter. Eleven skall motta fostran i skolan, det är mycket riktigt, men primäruppgiften är väl ändå att inhämta kunskaper och färdigheter, och det är lärarens uppgift att meddela dessa. Att dagens skolarbete är hårt och pressande för alla elever tror jag är ett känt faktum. Detta kan dock inte i och för sig vara något skäl för att man inte skulle kunna kräva hut och hyfsning och ett städat uppträdande från elevernas sida. En skolklass får inte, efter vad jag kan förstå, bli ett forum för beundran för den som kan slunga ut de grövsta tillmälena eller kläcka de mest revolutionerande och radikala förslagen i fråga om skolans arbetsformer eller samhällets omstörtande. Såväl allmän lagstiftning som skolstadga måste ge ett bättre stöd åt upprätthållande av ordning i skolan. På detta område tycker jag: att skolmyndigheterna med utbildningsdepartementet i spetsen hittills har ställt sig alltför passiva och avvaktande. Herr talman!

I punkten 3 sägs att det är varje lärjunges plikt att »utan invändningar lyda rektor och lärare». I punkten 8 föreskrivs att eleven skall »sitta upprätt under lektionerna och inte stödja sig på armbågarna eller sitta hopsjunken i bänken samt uppmärksamt lyssna till lärarens förklaringar och kamraternas svar, inte prata eller ställa till odygd>. I punkten 16 påbjuds att eleven skall »vara hänsynfull och omtänksam mot små barn, mot åldring ar, mot svaga och sjuka, ge dem plats i bussen och vika undan för dem på gatan samt hjälpa dem på alla sätt». Herr talman! Jag skall inte kommentera dessa regler utan har bara velat läsa upp dem. Sedan får var och en göra sina reflexioner. I ett motionspar — 1: 594 och II: 724 — har vi begärt att en undersökning skall komma till stånd för att klarlägga frågan om lärares attityder till lärararbetet och arbetsförhållandena i skolan. Vi anser att man för att komma till rätta med problemen verkligen måste klara ut vilka de är, vad de har för karaktär och vilken omfattning de har. Vi anser också att dessa undersökningar bör genomföras i samverkan med lärarorganisationer och representanter för eleverna. Vi ifrågasätter också om skolstadgans bestämmelser beträffande åtgärder för elevs tillrättaförande i dag fyller kraven — enligt vår mening ger de inte tillräckligt utrymme för ett effektivt tillrättaförande av elever som inte kan inordna sig i skolarbetet. Möjligheterna till avstängning bör göras effektivare och kunna utnyttjas snabbare än vad som för närvarande är fallet. även andra lösningar än avstängning, t.ex. olika slag av specialundervisning, bör prövas i större utsträckning än som nu är möjligt. Vi har också framfört krav på att skoltrötta elever skall få avbryta undervisningen inför åttonde och nionde åren och ägna sig åt praktiskt arbete, med rättighet att återvända till skolan och undervisningen vid ett senare tillfälle. Herr talman! I detta sammanhang är det synnerligen angeläget att hemmens och elevernas samt framför allt skolförvaltningarnas ansvar för ordning och trivsel i skolan framhävs betydligt starkare än nu. Att disciplinsvårigheterna i skolan ofta har sin rot i uppfostran före skolåldern är väl ingen hemlighet. Barnen har inte alltid fått lära sig de mest elementära normerna för den sociala samlevnaden människor emellan. Det är därför mycket angeläget att samhället på olika vägar bibringar föräldrar och vårdnadshavare ökade insikter i uppfostringsfrågor. Att olyckliga hemförhållanden hos barnen orsakar störningar som i sin tur negativt återverkar på trivseln i skolan är väl också ett känt förhållande. En på hemmen direkt inriktad socialoch sjukvård kan därför ha stor betydelse för att åvägabringa förbättrade arbetsförhållanden i skolan. Som redan framhållits i debatten är det glädjande att utskottet har ställt sig positivt till den begärda undersökningen och uttalat att skolans arbetsmiljöproblem noggrant bör analyseras samt att förslag om åtgärder för att komma till rätta med dem bör utarbetas. Jag har inget yrkande, men jag vill uttrycka den förhoppningen, att statsmakterna, främst utbildningsdepartementet, i framtiden visar större intresse för dessa problem och att den av statsutskottet begärda undersökningen omgående kommer till stånd.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 49 behandlas bl.a. motionsparet 1:605 och II:717. I motionerna anhålls om en utredning angående åtgärder för att stimulera en utökning av den skolverksamhet som för närvarande står till buds för sådana elever som inte orkar med den vanliga skolan. Ute i landet finns institutioner som kan ge de barn och ungdomar som fått anpassningsproblem en positiv miljö och terapi så att de kan återföras till en välanpassad tillvaro med återvunnen psykisk hälsa. Tyvärr är emellertid dessa institutioner helt otillräckliga inför det alltmer ökande behovet. förra året uttalade skolöverstyrelsen att det finns elever med psykiska störningar av sådant slag, att de för närvarande inte kan erhålla den för dem lämpligaste hjälpen inom den vanliga skolans ram eller på annat sätt genom samhällets försorg. Skolöverstyrelsen har också framhållit att insatser på detta område skulle underlättas, om skolstyrelserna fick möjligheter att hjälpa till, och har förordat en expertutredning på området. Det är glädjande att utskottet vid behandlingen av denna fråga i år uttalat sig betydligt mer positivt än förra året. Utskottet finner det vara mycket väsentliga problem som tagits upp i dessa motioner och tillstyrker att de ägnas särskild uppmärksamhet. Utskottet anser det önskvärt, som det sagts förut i debatten, med en ållmän översyn av de problem som sammanhänger med arbetsmiljön i dagens skola. Jag noterar detta med stor tillfredsställelse. Vidare finner jag det vara bra att utskottet inte utesluter möjligheten att utredningsarbetet i detta avseende bedrivs på en bredare bas än i form av en ämbetsverksutredning. Jag anser att detta ämne är av en sådan räckvidd att det självklart bör göras till föremål för en parlamentarisk utredning. Herr talman!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
Herr talman! Det har från flera håll noterats att detta utlåtande — kanske något överraskande — är enhälligt. Det baserar sig på en lång rad motioner från olika partier, och jag vill ge dem rätt som förmodar, att det naturligtvis inneburit vissa besvärligheter för många ledamöter att vara med på ett enhälligt utlåtande, eftersom vi mött detta problem från så skilda politiska utgångspunkter. Men efter allvarliga överläggningar och mycket studerande av denna besvärliga materia lyckades vi skriva ihop oss, och jag vill gärna som ordförande i andra avdelningen uttala min stora tillfredsställelse häröver och tacka mina kolleger i avdelningen för att de varit beredda att mötas på detta sätt. Jag har alltså ingen anledning att polemisera mot någon av utskottskamraterna med anledning av deras inlägg i dag. Jag hade över huvud taget hoppats slippa göra detta till ett politiskt anförande. Men jag måste ändå reagera mot ett inlägg som hållits av en ledamot som inte tillhör statsutskottet. Fru Mogård gick in i debatten med ett anförande, varefter hon omedelbart försvann ur kammaren utan att vänta på ett bemötande. I sitt anförande sade hon, att det är den socialdemokratiska politiken som har lett till att skolan fått alldeles för begränsade resurser för att kunna klara de problem som nu tornar upp sig över oss. Hon gjorde i stor utsträckning det som stundom kallas disciplinproblemen i skolan till en fråga om bristande resurstilldelning från den socialdemokratiska regeringens och riksdagsmajoritetens sida. Jag talar nu inte i egenskap av ordförande i statsutskottets andra avdelning utan som ledamot av denna kammare. Det är ganska fantastiskt att ett sådant påstående kommer från en person som representerar ett politiskt parti, vars insatser i riksdagsarbetet under de senaste åren i så hög grad gått ut på att minska samhällets resurser över huvud taget. Hade de politiska intentioner som fru Mogård arbetar för accepterats, skulle vi ha haft ännu mindre resurser att röra oss med när det gäller skolans utbyggnad. Herr Oskarson har också gjort ett inlägg i debatten som i och för sig var mycket intressant. Jag avser inte att polemisera mot honom utan vill bara notera att hans inlägg var en hyllning till den gamla lärdomsskolan. Det står naturligtvis var och en fritt att hylla den na. Men ytterligt få av dem som är initierade i skolproblematiken i dag är beredda att instämma i den hyllningssången. Det händer så mycket nytt på skolans område, som syftar till att frigöra eleverna och göra dem bättre anpassade till samhället och även att göra dem mer intresserade av det kunskapsstoff de skall inhämta. Det händer så mycket fascinerande, som jag, när jag lyssnade till herr Oskarson, fick ett intryck av att han inte alls observerat. Den gamla skolan, som hyllades i anförandet, är jag inte beredd att slå vakt om. Det är utskottets ambition att vi så fort som möjligt skall komma ifrån den och realisera allt det nya och fina på skolans område som vi som sysslar med detta känner till. I diskussionerna ute i samhället omkring anpassningsproblemen i skolan målas det ibland upp en domedagsstämning. Om detta vore riktigt skulle det råda kaos i skolan. Det är inte kaos i den svenska skolan. Någon domedagsstämning förekommer inte. Det är en kraftigt överdriven skildring av skolan i dag. Men detta innebär inte, herr talman, att det inte finns problem. Vi har också i utskottets utlåtande uttalat att det på många områden finns besvärliga problem. Lärarnas arbetssituation är på sina håll mycket besvärlig. Det finns av olika anledningar — som vi begär att regeringen skall analysera för att man skall kunna lösa problemen — många ungdomar som har svårigheter att anpassa sig i skolan, som gör en dålig arbetsprestation och vilkas sociala miljö är sådan att vi bör känna till mer om den för att kunna hjälpa dem till rätta. Mitt i alit detta nya som händer är det mycket vi inte behärskar eller helt bemästrar. Jag är ytterligt angelägen att betona att vi bara skadar skolan om vi ensidigt målar upp en svart bild av den. Det finns så många ljusa inslag, så mycket av optimism och entusiasm bland dem som i olika egenskaper arbetar i skolan, och jag upple ver det så att det trots allt är de inslagen som dominerar. Statsutskottets andra avdelning gjorde för ett par veckor sedan en resa i ett par delar av landet. Efter denna reda var vi överens om att vi överallt mött ambition och entusiasm, god vilja och hänförelse inför uppgiften att skapa något nytt och hjälpa ungdomarna till utbildning och anpassning. Jag är angelägen att starkt betona detta. Jag vill också uttala min tacksamhet till alla dem som i olika egenskaper medverkar i detta arbete. Samtidigt som jag gör det erinrar jag ännu en gång om att det finns problem och att det naturligtvis är samhällets uppgift och skyldighet att försöka medverka till lösningen av de problemen. Utskottet tar inte ställning till detaljyrkandena i alla de motioner som avgivits i ärendet; vi gör det egentligen bara på en enda punkt. Vi avvisar, genom hänvisning till tidigare riksdagsbeslut, tanken att vidga möjligheterna till befrielse från det sista skolåret. Vi tror inte det är riktigt att vidga dessa möjligheter. Detta har riksdagen uttalat sig om tidigare, och utskottet erinrar om det gamla beslutet och säger sig inte ha skäl att ändra sitt tidigare ställningstagande. I övrigt håller vi dörrarna öppna och hemställer att Kungl. Maj:t skall försöka finna former för att utreda de problem som ännu är olösta för att både på kort sikt och på lång sikt skapa de instrument som kan behövas för att göra skolreformen så bra som möjligt. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få instämma i yrkandena om bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vet inte vad herr Alemyr menade när han sade att jag skulle ha hållit ett hyllningstal till äld re skolformer. Det har jag inte gjort. Jag försökte skildra förhållandena sådana de är i skolan i dag. Jag utgick i mitt anförande helt och hållet från hur arbetsmiljön är enligt vad som har kommit fram både från lärarhåll och från annat håll och tog inte alls vare sig äldre eller gamla skolformer till utgångspunkt för mitt anförande. Sedan sade herr Alemyr att det gäller att så snabbt som möjligt komma ifrån de gamla skolformerna och komma in på de nya och bättre metoderna. Det håller jag med om. Men, herr Alemyr, det finns ändå vissa saker i den gamla skolformen som är värda att ta vara på. Det är att få arbetsförhållanden i skolan som ger möjligheter för både elever och lärare att arbeta på ett ändamålsenligt sätt och att skapa en arbetsmiljö där såväl lärare som elever kan trivas och verkligen prestera sitt bästa. Jag påtalade även — vilket inte kan ha undgått herr Alemyr — att många elever har både stora anpassningsproblem och problem när det gäller att följa med i undervisningen. Jag talade även om de åtgärder som på detta område bör vidtagas — att sätta in arbete på att upplysa föräldrarna om problemen, att samarbeta med föräldrarna och även att samarbeta med de lokala skolmyndigheterna — för att få fram den bästa arbetsmiljön för både lärare och elever. Det måste väl ändå vara vad vi strävar efter även i den nya skolan.

Herr talman! Jag har många gånger tagit kammarens tid i anspråk under de senare åren för att peka på bristerna i svenskt skolväsende sedan 1962 och efterlysa behövliga åtgärder. Jag hade tänkt att i dag inskränka mig till att uttala min stora tillfredsställelse över att ett enhälligt statsutskott äntligen erkänner att det finns brister, att problemen måste analyseras och att förslag till åtgärder måste utarbetas. I viss mån utgör kammarens beslut i dag, som vi strax skall fatta, ett besked till den som nästan har förlorat hoppet om att regeringspartiet någonsin skulle bry sig om andra än s-märkta synpunkter och erfarenheter. Man skulle alltså nu kunna säga att opposition lönar sig trots allt. Där, herr talman, hade jag tänkt att mitt anförande skulle vara slut, men jag måste komma med en replik till herr Alemyr. Herr Alemyr blev mycket irriterad över fru Mogårds anförande. Anledningen tycks ha varit att hon påminde herr Alemyr om det ansvar som regeringspartiet har för hur reformerna har genomförts. Jag skall be att få fortsätta på detta tema och påminna herr Alemyr om hur vi har reformerat den svenska obligatoriska skolan. Hur genomfördes egentligen 1962 års beslut beträffande en 9-årig grundskola? Ja, det var inte fråga om något genomförande utan det var fråga om att införa en 9-årig skola i kommun efter kommun runt om i hela vårt land. Men genomförde vi reformen? Det är väldigt tveksamt, herr Alemyr. Jag kan här påminna om att lärarna faktiskt inte fick vara med om det bakomliggande utredningsarbetet, eftersom det sades att de kom med fackliga synpunkter. Det kanske inte alltid var så roligt för yrkesmännen att höra det från regeringspartiets företrädare. Hur var det med informationen? Den var urusel och när den kom skedde det för sent. Hur var det med utbildningen för att kunna genomföra denna reform? Den var inte heller särskilt god. Hur var det med det pedagogiska utvecklingsarbetet? Jo, det satsade vi alldeles för litet på. Hur var det med läromedlen, med hjälpmedlen, som skulle användas i individualiserad undervisning? Då svarar herr Alemyr: Och det skall ni säga i moderata samlingspartiet eller förutvarande högerpartiet! — Jo, det kan vi göra, därför att vi under de senare åren har kritiserat er för att ni inte har satsat tillräckligt mycket på detta. Jag har i denna talarstol tidigare, för några år sedan, sagt att om vi verkligen skall kunna genomföra de individualiserade undervisningsmetoderna är det inte fråga om att bara satsa kanske ett par miljoner kronor, utan då är det fråga om att satsa kanske uppemot 100 miljoner. Vi har dessutom flera gånger kommit med vad man kallat överbud, herr Alemyr, och blivit kritiserade för att vi kommit med överbud när det gällt just dessa anslag. 1966/67 fick vi belägg för att det inte var riktigt som det borde med denna stora, enastående grundskolereform, som det hölls vackra tal om i denna kammare för åtta år sedan. Vi fick 1968 ett förslag till en ny grundskolereform, varom vi fattade beslut den 4 december 1968. Och nu skall den reformen genomföras — jag hoppas att den inte bara skall införas — från och med det läsår som börjar till hösten. Men då vet vi, herr Alemyr, hur den stora lärarkåren ser på detta. Man har inte fått information om reformen, man har knappt fått en egen läroplan att se i, man har inte erhållit tillräcklig utbildning för det nya. Finns det läromedel, finns det lokaler för att genomföra den? Ja, då kan naturligtvis herr ordföranden i andra avdelningen i statsutskottet svara: Vi har ju tillämpat principen om ett fortskridande reformarbete, ett rullande reformarbete. Jag instämmer gärna i det. Men i det rullande reformarbetet får inte finnas alltför stora brister. Det anser jag verkligen att det har funnits, och dessa har också påvisats under de senare åren. Dessa brister har försvårat skolarbetet och gjort att folk tyckt det vara nästan hopplöst och meningslöst. Det är synnerligen viktigt och väsentligt att vi nu lugnar oss litet och försöker få våra yrkesmän att komma i fatt när det gäller skolarbetet — d.v.s. det inre skolarbetet, inte det som gäller den ytt re reformen, utan det som gäller arbetet i klassrummen. Herr talman! Jag har här varit kritisk och jag har också varit det tidigare. Jag trodde inte jag skulle behöva vara det i dag, men jag tyckte jag var tvungen att peka på detta, eftersom herr Alemyr yttrade sig på det sätt som han gjorde. Jag har i en fråga här tidigare ställt samma spörsmål till vår nuvarande utbildningsminister, och han nekade naturligtvis bestämt till att det skulle finnas några sådana brister, vare sig när vi genomförde 1962 års reform eller när vi nu skall genomföra 1968 års reform. Men jag vidhåller: bristerna är för stora. Det är också därför som jag i dag velat framföra min stora tillfredsställelse med att statsutskottet och framför allt dess andra avdelning har observerat detta och föreslagit åtgärder.

Herr talman! När vi skrev ihop oss i andra avdelningen i statsutskottet och lade de partipolitiskt skilda meningarna åt sidan var det, som jag sade i mitt anförande nyss, i syfte att gagna skolan. Vi tog inte ställning till de olika yrkandena i skilda motioner utan knippade ihop alltsammans till en anhållan till Kungl. Maj:t att se över problematiken. Detta innebär emellertid inte — vilket herr Wennerfors tycktes tro — att de s-märkta synpunkterna på skolans område skulle ha lagts på hyllan eller att vi nu skulle ha avstått från det som herr Wennerfors menade att vi tidigare alltid gjort, nämligen att slå vakt om dessa s-märkta ståndpunkter, och att vi i stället skulle ha övertagit några andra ståndpunkter. Ingen har övergivit sina partipolitiska ståndpunkter i statsutskottet, när denna fråga behandlats. Jag är angelägen att betona det. Det är därför jag menar, att fru Mogård och även herr Wennerfors i denna debatt skadar den svenska skolan, därför att de fört över debatten till det partipolitiska plan, där vi hade hoppats att man inte skulle behöva föra denna debatt just nu. Det kan inte stå oemotsagt från socialdemokratisk sida, när företrädare för moderata samlingspartiet går upp och säger, att orsaken till att dessa problem finns är att den socialdemokratiska regeringen inte har medverkat till att ge tillräckliga resurser. Det kan inte stå oemotsagt, därför att detta uttalande kommer från ett politiskt parti, som genom alla år har bekämpat våra krav på att ge samhället resurser. Det har genomförts en snabb, mycket kostsam expansion av det svenska utbildningssystemet. Ansvaret för den har regeringen och regeringspartiet i första hand tagit, men med glädje kan man notera att riksdagen vid de flesta tillfällena har varit enig om reformeringen. Det är emellertid ingen hemlighet för kammarens ledamöter, att detta kostsamma reformarbete mycket ofta har följts av intensiva diskussioner om man skall ge samhället de pengar samhället behöver för att klara av det. Jag tror inte att någon av oss kan vara beredd att säga, att den reform vi nu beslutat skall vara färdig med detsamma. Vi kommer att fortlöpande få reformera skolväsendet och ge det de resurser vi med gemensamma ansträngningar kan uppbringa. Vi kan inte gå ut och lova dem som arbetar i skolan, att de skall få allt det de nu önskar sig. Det har vi inte resurser till. Men skall vi av det skälet, ärade kammarledamöter, avstå från att fatta beslut om reformerna? Herr Wennerfors sade någonting i slutet av sitt anförande om att vi nu måste lugna oss litet och låta dem som arbetar i skolan komma i kapp. Var det en gammal säker högersynpunkt som där kom fram, att vi skall bromsa utvecklingen? Det argumentet har vi nämligen mött förr 1 tiden i skoldebatter. Herr talman! Jag beklagar, att den na diskussion, som skulle ha kunnat enbart gagna skolan utan partipolitiska inslag, på grund av inhopp från moderata samlingspartiet har fått den prägel den nu har fått.

Herr talman! Vi har hört många anföranden av socialdemokratiska riksdagsmän och socialdemokratiska statsråd om den svenska skolan, där man verkligen har varit partipolitisk i sin argumentation. Men nu, när vi riktar litet kritik mot det sätt, på vilket man har genomfört reformerna, då är det fult att vara partipolitisk. Nej, snälla herr Alemyr, det hänger inte riktigt ihop. Låt oss nu få vara litet partipolitiska även när vi måste se till att få bristerna ur världen! Det finns så många saker när det gäller den svenska skolan som enar Oss, och vi känner väl till de ljusa inslag i denna bild som herr Alemyr talade om i sitt tidigare inlägg. Däri instämmer jag helt och varmt. Men vi kan inte acceptera, att man försöker genomföra reformer utan att ta konsekvenserna av det. Det är ju just den kritik som lärarna riktar mot detta reformerande. Visst skall vi reformera, men vi måste väl också räkna ut vad det kostar och vi måste ta konsekvenserna av det. Det måste vi göra vare sig vi är socialdemokrater eller vi tillhör moderata samlingspartiet. Det är jag helt medveten om. Jag tycker att ni skall klart säga, att ni har misslyckats med 1962 års grundskolereform. Nu gäller det att inte misslyckas med 1968 års reform, den som genomförs de närmaste åren. Men att ta ansvar är väl inte bara att tala om hur bra det socialdemokratiska partiet är när det gäller att reformera skolan utan att ta ansvar är också att erkänna bristerna och låta oppositionen få peka på bristerna. Jag känner ansvar när jag pekar på de bristerna och fö reslår, att vi skall vidta åtgärder för att häva dessa brister.
Herr talman! Det är nog ingen i denna kammare som har någonting emot partipolitiska diskussioner. Jag har haft otaliga sådana och har också hållit otaliga partipolitiska föredrag om skolan. Det är inte det saken gäller i dag, vilket herr Wennerfors över huvud taget inte tycks ha fattat. Vad det gäller är detta utskottsutlåtande där vi skrev ihop: oss utan att slåss för de partipolitiska principerna genom att med allmänna talesätt be Kungl. Maj:t utreda en allvarlig problematik. Vi trodde att detta skulle gagna skolan. Det är på denna punkt, herr talman, som jag framhållit att det inte hjälper skolan att göra sådana inhopp som representanter för moderata samlingspartiet gjort i dag. Jag hinner inte säga så mycket under den korta repliktiden men vill till sist understryka att det är direkt felaktigt, herr Wennerfors, att påstå att det svenska samhället har misslyckats med att genomföra 1962 års skolreform. Det är bara ett försök att svartmåla och skapa ytterligare osäkerhet inom skolväsendet och medverka till kverulans och missnöje på områden där det vore bättre att försöka se på de ljusa sidorna än att peka på ännu olösta problem.
Herr talman! Jag sade inte, herr Alemyr, att det svenska samhället hade misslyckats med att genomföra 1962 års: grundskolereform utan framhöll att den socialdemokratiska regeringen misslyckats härmed. Det är litet skillnad. Vidare har vi nu fått veta att det är ordföranden i statsutskottets andra avdelning som avgör när vi får vara partipolitiska och när vi inte får vara det i vår argumentation i andra kammaren: i Sveriges riksdag.
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt att blanda mig i diskussionen mer eftersom jag sagt mitt i denna fråga, men då jag är rädd för att herr Alemyrs yttrande kan vålla missförstånd måste jag faktiskt ställa en direkt fråga till honom. Jag tycker jag kan göra det efter snart sex år i statsutskottets andra avdelning. Vill herr Alemyr med anledning av sina uttalanden om moderata samlingspartiet exemplifiera när vi moderater, tidigare kallades vi ju högermän, i statsutskottets andra avdelning gått emot väsentliga anslag till skolan. I detaljfrågor kan vi väl ha olika meningar, men när har vi yrkat avslag beträffande väsentliga ting?
Herr talman! Högerpartiet har inte yrkat avslag rörande väsentliga anslag till skolan men har byggt upp sitt politiska agerande på skattesänkningsprogram, som, om de hade genomförts, skulle ha ryckt undan basen för vårt reformarbete över huvud taget — både på skolans område och på andra reformområden.
Herr talman! Kan herr Alemyr garantera att det, om vi hade haft högre skatter, anslagits mer pengar till reformarbete på skolans område? Var vänlig gör ett uttalande i den frågan!

Herr talman! I statsverkspropositionen har föreslagits en höjning av biblioteksersättningens grundbelopp från 6 till 12 öre och motsvarande höjning av andra ersättningar. Höjningen innebär alltså en fördubbling från föregående år, vilket naturligtvis i och för sig är glädjande. Anslagsfördubblingar tillhör ju ingalunda vanligheterna. Å andra sidan är det, som påpekats i motionen II: 892, ett mycket lågt belopp som genomgått denna hundraprocentiga förstoring. I själva verket har biblioteksersättningen med den föreslagna höjningen ännu inte kommit upp till det reella värde som föreslogs av bokutredningen för snart 20 år sedan. Det rör sig alltså om en fas i en mycket långsam mognadsprocess. I den motion jag nämnde nyss föreslås att grundbeloppet höjes till 25 öre per hemlån, alltså i enlighet med styrelsens för Sveriges författarfond äskande. Utskottet har avstyrkt bifall till motionen under hänvisning till pågående utredning. Jag tänker här inte framställa något yrkande men vill poängtera att 1968 års litteraturutredning i skrivelse till utbildningsdepartementet har uttalat sina sympatier — till och med sina starka sympatier — för en höjning av grundbeloppet till 25 öre redan nu. Det finns mycket starka sociala skäl som talar för den höjningen, och den skulle ha kunnat genomföras utan att man därmed föregrepe litteraturutredningens kommande förslag till en mera slutlig lösning av denna fråga. Jag skall som sagt inte ställa något yrkande i dag utan nöjer mig med att betrakta årets höjning som ett steg på vägen mot en riktigare och rimligare storleksordning på författarnas biblioteksersättning. Däremot vill jag ta upp en annan ur principiell synpunkt mycket viktig fråga. Från Författarfonden och från författarnas fackliga organisationer har man framfört vissa synpunkter på utformningen av biblioteksersättningen. Av de medel som tillförs Författarfonden genom = biblioteksersättningen går som bekant en del, författarpenningen, direkt till de enskilda författarna. Resten tillförs fondens s.k. fria del för att nyttjas som stipendier och pensioner etc. Förra året föreslog författarna att reglerna för utbetalning av författarersättningarna skulle justeras på vissa punkter. Man ansåg att den nedre gränsen för utbetalning av författarpenningen borde höjas, dels för att statistiken vid låga lånesiffror inte är tillförlitlig, dels därför att den innebär orimligt höga administrationskostnader. Gränsen borde därför höjas från 500 till 15300 lån. Under det lånetaket skulle ailtså inga pengar utbetalas direkt till författaren. Hittills har den regeln gällt att den författarpenning, som utbetalats direkt till respektive författare vid mer än 50 000 boklån, har reducerats med 50 procent. Författarna har föreslagit att den avtrappningsgränsen skall höjas till 100 000 boklån. Skälet härför är att huvuddelen av våra mera betydande yrkesförfattare finns inom den kategori som har omkring 50 000 lån per år eller mera. Slutligen har författarna genom sina crganisationer föreslagit att en ny avtrappningsgräns skall införas, nämligen vid 200 000 boklån, och då med cirka 80 procents reduktion av ersättningen. Detta har skett i jämlikhetens namn och för att kapa topparna för de 12 å 13 verkligt högutlånade författarna här i landet. I statsverkspropositionen påpekas på ett par ställen att utbildningsdepartementet har haft överläggningar med konstnärernas organisationer, och det understryks även att man vid utarbetandet av propositionen har tagit hänsyn till de önskemål som därvid framförts av kulturarbetarna. När det gäller författarnas önskemål har man således höjt den nedre gränsen för utbetalning av författarpenningen i enlighet med författarnas förslag. Man har, också det i enlighet med författarnas förslag, infört en ny övre avtrappningsgräns vid 200 000 boklån. Däremot har man inte tillgodoseit önskemålet om en höjning av den första avtrappningsgränsen från 350000 till 100 000 boklån. Detta beslut framstår för mig såsom egendomligt. Jag har all respekt för utbildningsdepartementets klokhet och goda omdöme, men jag tror att författarorganisationerna och styreisen för Författarfonden, som i åratal sysslat med dessa problem och verkligen penetrerat dem i detalj, faktiskt har de bästa förutsättningarna att bedöma detaljutformningen av författarpenningen och de avtrappningsgränser som jag talat om. Respekterar man önskemålen om en ny nedre gräns, under vilken författarpenningen inte utgår, och om en ny Övre avtrappningsgräns bör man rimligen också ta steget fulit ut och respektera det tredje önskemålet, om en höjning av den första avtrappningsgränsen. Jag upprepar att det rör sig om en mycket viktig principiell fråga.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

Herr talman! Vi brukar ju varje år i samband med behandlingen av den aktuella huvudtiteln ha en diskussion om författarnas ersättning. Jag skall gärna dela herr Sundmans uppfattning att det finns åtskilliga författare i vårt land, vilkas inkomstförhållanden är sådana att det föreligger berättigad anledning att begära en förbättring. Det är också därför som det har tillsatts en särskild litteraturutredning för att undersöka på vilket sätt samhället bättre kan tillgodose berättigade önskemål från författarna om en förstärkning av deras ekonomiska förhållanden. I anslutning härtill föreslås också, såsom redan herr Sundman nämnde, vissa förbättringar beträffande ersättningarna till författarna. Herr Sundman tycks för dagen vara missnöjd bara på en punkt, nämligen när det gäller avtrappningsgränsen vid 50 000 boklån. Å andra sidan tror jag att herr Sundmans uppgift om att kostnaden skulle bli densamma inte håller. Om ett stort antal författare har en utlåning som ligger under den nuvarande första avtrappningsgränsen, skulle ändringen såvitt jag kan förstå betyda att större summor skulle utgå. Dessutom bör väl litteraturutredningen få arbeta även med dessa problem. Vi får väl när den framlägger sina förslag ta ställning till dessa. Avsikten är ju att när denna utredning slutfört sin verksamhet genomföra en förbättring för författarna. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Ibland blir man förtvivlad, nämligen när personer som arbetat med en fråga plötsligt visar att de inte alis känner till den. Det är mycket tråkigt. Det är faktiskt så att biblioteksersättningen utgår i två former, för det första en författarpenning direkt till författaren, för det andra återstoden som går till fondens fria del. Om man höjer - biblioteksersättningen, minskar fondens fria del. Däremot ökar icke behovet av pengar till anslagsposten. Det är elementärt. Jag är ledsen att en som ägnat sig åt denna fråga inte bättre satt sig in i den.

Herr talman! I årets statsverksproposition föreslår departementschefen en uppräkning av anslaget till Svenska riksteatern från 21,8 miljoner kronor till 25,7 miljoner. Detta är naturligtvis i och för sig förträffligt. Vid närmare granskning visar det sig att av höjningen på 3,9 miljoner kronor utgör huvudparten — 2,25 miljoner kronor — en rent automatisk höjning på grund av ökade utgifter för löner och lönekostnadspålägg. Svenska riksteatern har i sitt anslagsäskande framhållit det önskvärda i att skolteaterverksamheten utökas och begär medel för bl.a. 15 skådespelare och 12 tekniker. Man beräknar de totala nettokostnaderna härför till cirka 1,6 miljoner kronor. Man har ju också vissa inkomster av verksamheten. Teateroch orkesterrådet finner att en utbyggnad av denna sektor — skolteaterverksamheten — är ytterst angelägen men stannar för en något lägre utbyggnadstakt och föreslår en höjning av anslaget med blott 529 000 kronor. I motionerna 1: 751 och II: 891 betonas att just verksamheten inom skolteatern måste, för att citera Teateroch orkesterrådet, betecknas som >»ytterst angelägen». Det rör sig ju här om en verksamhet som är riktad till ungdomen — den framtida teaterpubliken — och det rör sig dessutom i första hand om en verksamhet på landsbygden, där möjligheterna till teaterbesök är betydligt mindre än inom tätortsregionerna. Att det dessutom är fråga om en verksamhet som främst är knuten till mindre teatergrupper betraktar jag som ett extra plus. De små teaterensemblernas aktiviteter under senare år utgör ett särskilt intressant inslag i teaterns utveckling i dag, inom teaterns ambitioner att pröva sig fram till nya, inkonventionella teaterformer. Motionärerna föreslår en höjning av anslaget till skolteaterverksamheten. Med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget har man ytterligare prutat Teateroch orkesterrådets förslag med 29 000 kronor och föreslår att anslagshöjningen skall begränsas till blygsamma 500 000 kronor. Utskottet anser sig inte kunna biträda höjningsförslaget och hänvisar till att medel anvisats för, anställande av en barnteaterkonsulent. Det är väldig bra med barnteaterkonsulenter, men det är inte den saken det gäller här. Jag ber att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Det råder inga delade meningar om att barnteaterverksamheten är av väsentlig betydelse i det svenska kulturarbetet. På den punkten tror jag inte att vi över huvud taget behöhöver ta upp någon diskussion. Vad som skall diskuteras är de pengar som beviljas till olika områden. Om man nu ser på kulturbudgeten totalt, kan man konstatera att en avsevärd förstärkning har skett i år. Sedan är det uppenbart att man möter åtskilliga avvägningsproblem då det gäller att fördela medlen inom detta område; ständigt står man inför många behjärtansvärda önskemål vilka man gärna skulle vilja tillgodose. Enligt såväl statsrådets som utskottets uppfattning bör det inom ramen för det föreslagna anslaget finnas möjligheten att disponera medel till barnteaterverksamhet. Därför har vi inom utskottet avstyrkt motionen, och jag hemställer, herr talman, om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag är anhängare av korta anföranden och snabb handläggning. Därför kan kammarens ledamöter kanske vänta ett par minuter till nästa votering; jag tänker nämligen begära votering också på den här punkten, som gäller rikskonsertverksamheten. Institutet för rikskonserter har föreslagit en höjning av anslaget till konsertverksamheten för kommande budgetår med 8,5 miljoner kronor, vilket naturligtvis är ett uttryck för optimism i överkant. Departementschefen har i statsverkspropositionen stannat vid en höjning på 1,5 miljoner. I motionerna I: 751 och II: 891 föreslås en ytterligare höjning med 0,5 miljoner, vilket belopp är erforderligt för ökade insatser i de tre län där Institutet för rikskonserter har påbörjat en starkt begränsad men dock betydelsefull försöksverksamhet med skolkonserter. De tre länen är Västerbottens, Västernorrlands och Värmlands län, vilket vederbörande riksdagsledamöter kan notera. Utskottsmajoriteten avvisar motionerna med motiveringen att det är tillräckligt om Institutet för rikskonserter får »möjligheter att se över och konsolidera verksamhetsformerna och den centrala organisationen». Jag delar inte den uppfattningen. Termen konsolidering har visserligen en förtroendeingivande klang, men den kan också användas för att dölja något som liknar stagnation i en angelägen utvecklingsprocess, och det är väl det det är fråga om här. Herr talman! Jag behöver inte driva någon omfattande argumentation. Det rör sig här om en fråga som är helt parallell med frågan om höjning av anslaget till Svenska riksteaterns skolverksamhet. Den berör främst kulturaktiviteter för ungdom som är bosatt utanför de stora tätortsområdena, oftast i ren glesbygd. Därmed är den en viktig principiell fråga inom kulturpolitikens område. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3.

Herr talman! Rikskonsertverksamheten är en relativt ny del av den kulturella aktivitet som samhället ger sitt stöd. Därför har nog herr Sundman lagt in en helt annan betydelse än utskottet avsett när det skrivit att Institutet bör se över och konsolidera verksamhetsformerna och den centrala organisationen. De orden innebär inte att utskottet har velat sätta stopp för den framtida utvecklingen på detta område. Många problem måste emellertid lösas. Det råder brist på orkestrar, lämpliga för denna verksamhet, som kan ge tillräckligt konstnärliga framträdanden. Åtskilliga problem beträffande organisationens uppbyggnad måste också lösas om den skall kunna bli den fasta institution i det svenska kulturlivet som vi alla hoppas på. Jag tror därför att det är riktigt att inte bygga ut organisationen i snabbare takt än förutsättningarna för dess konsolidering ger möjlighet till. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att ungdomsorganisationernas verksamhet i vårt samhälle är betydelsefull är vi alla eniga om. Utan organiserad verksamhet kan inte en demokrati, ett folkstyre, fungera. Skall alla få sin chans att vara med i samhällsarbetet och samhällsbyggandet måste det finnas instrument och kanaler som ger möjlighet därtill. För ungdomen borde organisationer av olika slag vara en naturlig och självklar väg härför. Där får också den lågmälde sin chans att framföra sin uppfattning. De många bidragen av värdeskapande natur formas till förslag och idéer som sedan förs vidare. Detta är ett kraftflöde som aldrig får sina. Skall ungdomsorganisationer och föreningar kunna upprätthålla, fullfölja och vidareutveckla sin verksamhet måste de ha ekonomiska resurser. Det bör vara en samhällets angelägenhet att garantera dessa. Staten ger också stöd sedan många år tillbaka. Tyvärr har inte utvecklingstakten när det gäller bidragen anpassats till behoven. Vi har från centern under många år motionerat om ökat stöd till ungdomsorganisa tionernas samlade verksamhet. Under åtskilliga år har riksdagsmajoriteten varit negativt inställd till en ordentlig uppräkning av anslaget. Man har därvid hänvisat till att vi borde invänta resultatet av 1962 års ungdomsutredning. När sedan denna utredning efter sex års arbete kom med sitt slutbetänkande, som verkligen innehöll förslag till en ordentlig upprustning och satsning, ville man ändå inte följa dess intentioner. Anslaget till fritidsverksamheten ligger still, och man har hänvisat till att ytterligare överväganden och utredningar bör göras. Jag tror att denna viktiga del av ungdomsverksamheten inte alltför länge får läggas på is; en uppräkning måste snart komma till stånd. Det anslag vi behandlar under denna punkt — Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet — är betydelsefullt och utgör på något sätt garantin för organisationernas verksamhet. Bidraget består av ett grundbidrag och en rörlig del. Grundbidraget föreslås i propositionen höjt från 25 000 till 30 000 kronor för varje bidragsberättigad ungdomsorganisation. Ungdomsutredningen föreslog 40 000 kronor, och den summan har också förordats av skolöverstyrelsen och även av motionärer framförts som ett lämpligt grundbidrag. Det är utomordentligt angeläget att denna uppräkning kommer till stånd. Det rörliga bidraget utgår efter s.k. vägningstal. Dessa tar hänsyn till dels antalet deltagare/medlemmar, dels spridningen av verksamheten. Sedan invägningen har skett från de bidragsberättigade organisationerna fördelas en given summa på antalet vägningstal. Detta betyder att om en organisation något ökar sin verksamhet och en annan ökar sin verksamhet ännu mer, så får den första organisationen ett mindre bidrag trots att den ökat sin verksamhet. Detta är en följd av att man har en given pott som skall fördelas, och ju fler vägningstal det är, desto mindre blir summan per vägningstal. Detta kan inte vara riktigt om man vill garantera organisationerna att kunna utveckla sitt arbete; de måste veta vilka resurser de har att arbeta med. I motionerna I: 755 och II: 859 har vi föreslagit att varje organisation skall garanteras ett rörligt bidrag på minst 15 000 kronor per vägningstal. Detta yrkande följs upp i reservationen 5. Det måste vara angeläget att organisationerna får möjlighet att planera sin verksamhet och veta vilka bidrag de har att räkna med. Ungdomsutredningen tog för sin del också upp frågan om en flerårsplan för uppräkningen av det centrala bidraget. I motionerna har en sådan flerårsplan förordats. Inom alla områden är man medveten om det nödvändiga i långtidsplanering för att man effektivt skall kunna utnyttja resurserna, och detta är självfallet viktigt även inom ungdomsverksamheten. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4, 5 och 6 b.
Herr talman! Jag har väckt två motioner som behandlas under denna punkt. Den ena — 11: 561 — avser uppdrag till statens ungdomsråd att utreda hur de organisationer som arbetar med barn under 12 år skall kunna stödjas genom statliga åtgärder. Den andra motionen — II: 562 — hemställer att också anslaget till ledarutbildning i dessa organisationer skall bygga på en bredare grund än som för närvarande är fallet. I det vägningstal som herr Boo nyss talade om inräknas nämligen för ungdomsorganisationerna bara sådana ungdomar som är i åldern 12— 25 år. Barn under 12 räknas inte alls. Statsutskottet har naturligtvis avstyrkt båda motionerna och som vanligt utan motivering. Förra årets riksdag godkände nya riktlinjer för stöd till ung domsverksamheten; de gamla riktlinjerna hade då gällt sedan 1954. Men det hör till saken att de organisationer som arbetar också med barn under 12 år hade uttalat sig för en annan utformning av reglerna, och även skolöverstyrelsen har för övrigt i sina petita flera gånger begärt en sänkning av åldersgränsen 12 år. Det är framför allt scoutrörelsen och Unga örnar som finner de nya reglerna oförmånliga. Att Unga örnar inte hört av sig i detta sammanhang kanske beror på att organisationen genom andra åtgärder kan hålla sig skadeslös för den faktiska minskning i till förfogande stående medel som statsutskottet här så märkvärdigt betecknar som en mycket väsentlig förstärkning av bidragsgivningen till den centrala verksamheten och ledarutbildningen. Men alla organisationer har tyvärr inte möjligheter att hålla sig skadeslösa. Den förstärkning av bidragsgivningen som alltså inger statsutskottet så stor tillfredsställelse slår så fruktansvärt ojämnt att t.ex. Svenska scoutförbundet med sina över 80000 medlemmar inte får mera än ett par tusenlappar mer än förut. Men samtidigt förklarar man att organisationerna nu fått en så stor ökning av sin rörelsefrihet när det gäller att disponera över de generella anslagen att dessa i fortsättningen också skall svara för t.ex. lägerstipendier och bidrag till internationella resor. För detta har det tidigare utgått särskilda anslag, men dem har man nu dragit in. Som lök på laxen höjer man portosatserna för tidskrifterna, medlemsbladen, och slutresultatet blir 15 000 kronor mindre än man tidigare haft. Då har jag inte räknat med den fördyring av verksamheten som mervärdeskatten medfört på omkring 20000 kronor per år, som man skulle kunna kalla en beskattning av rörelsen bakvägen, trots att denna av riksskattenämnden förklarats — icke skattskyldig. Mervärdeskatten kan vi ju aldrig dra oss ifrån. Denna minskning på bortåt 35000 kronor är det alltså som utskottet kallar en mycket väsentlig förstärkning av bidragsgivningen. Eftersom det väl inte gärna kan vara den nya matematikundervisningen som redan avsatt sådana märkliga spår i statsutskottets tankevärld, kan jag mot bakgrund av fakta inte tolka utskottets ställningstagande på annat sätt än så, att man inte funnit det mödan värt att så här snart efter 1969 års riksdagsbeslut ordentligt utreda frågan. Under sådan omständigheter skall jag inte heller uppta kammarens tid med att närmare granska frågekomplexet. Jag skall inte heller framställa något yrkande. Men när nu utskottet ställt sig så kallsinnigt till arbetet bland de yngre, må det väl ändå vara tillåtet att till utskottets ärade talesman ställa ett par frågor. Den första lyder: Innebär utskottets ovilja att ens låta utreda frågan om en rättvisare fördelning av bidraget med hänsyn till arbetet bland barn under 12 år att man anser detta arbete onödigt eller värdelöst? Min andra fråga lyder: Om så inte är fallet, varför vill man då inte vara med om att rätta till den snedvridning av bidragsgivningen som nu gällande bestämmelser i praktiken visat sig medföra till nackdel för vissa åldersgrupper?

Herr talman! För ordningens skull skall jag bara be att få yrka bifall till reservationen 6 a vid punkten 17. Den är en följdreservation till reservationen 4 vid punkten 17 och innebär yrkande om en höjning av grundbidraget till 40 000 kronor i stället för av utskottet föreslagna 30000 kronor.

Herr talman! I denna diskussion tycks det vara enbart före detta ungdomar som deltar och det kanske har samband med att de minns sin egen tid i ungdomsorganisationerna då man fick kla ra allting själv. Jag vill inte på något sätt att vi skall komma tillbaka till den tidens förhållanden. Somliga talar om >den gamla goda tiden»; för min personliga del vill jag nog helst tala om »den gamla onda tiden». Det är nämligen i högsta grad tacknämligt att samhället på sätt som skett har börjat intressera sig för det uppväxande släktets organisationsverksamhet. Det är ju dagens ungdom som skall bli morgondagens män och kvinnor i stat och kommun, och det är av betydelse att de har möjlighet till utbildning och utveckling på olika sätt. Genom de samhälleliga bidragen kan de naturligtvis även få bättre förutsättningar att bedriva en rationell ungdomsverksamhet. Vad beträffar det anslag som vi nu har att behandla kan man konstatera att det för varje år ökar. Detta innebär för varje år vissa förbättringar. Vi har haft en ungdomsutredning som redan förra året satte vissa spår efter sig. I år har vi ytterligare förbättringar som får betraktas som en produkt av den utredningens verksamhet. En del problem som togs upp av den utredningen behöver ytterligare bearbetas. Det är därför som inte alla de förbättringar som föreslagits av denna och av myndigheterna återfinns i statsverkspropositionen. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över ytterligare en sak, nämligen att herr Wachtmeister slutade med sin matematik där han slutade, ty om han hade fortsatt en stund till hade han säkerligen kommit fram till en situation där = ungdomsorganisationerna skulle betala till staten i stället för att få stöd av staten. Herr Wachtmeister ställde en direkt fråga till mig beträffande åldersgränserna. Det föreligger motioner med yrkande om att åldersgränsen skall sänkas rätt avsevärt. Om så sker måste även resurser ställas till förfogande i väsentligt ökad omfattning, och jag är inte riktigt övertygad om att en under stödd verksamhet i de lägre åldersgrupperna blir lika betydelsefull som inom de åldersgränser som nu är fastställda. Eftersom samhället har vissa problem med en del av den ungdomen torde det vara riktigt att koncentrera de samhälleliga bidragen till det avsnittet. Här liksom i alla andra budgetfrågor gäller det en avvägning hur mycket man har möjlighet att inom ramen för totalbudgeten anslå till denna verksamhet. Då man nu i statsverkspropositionen har visat en god ambition har vi från utskottets sida funnit anledning uttala vår tillfredsställelse med de förbättringar som har skett. Vi är också medvetna om att kommande budgetår sannolikt medför ytterligare förbättringar på detta område.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

Herr talman! Jag skulle vilja fråga herr Lindholm, om han bestrider de uppgifter som jag har fått från bokföringen i den organisation som jag har förtroendet att leda, nämligen Svenska scoutförbundet. Bidragsreglerna medför faktiskt att anslaget har utfallit så, att vi nu har fått 35 000 kronor mindre att röra oss med än vi hade tidigare. Vi har inte begärt ett enda öre i ökat anslag, men vi har begärt att reglerna för anslagsgivningen skall utformas så, att vi får behålla åtminstone vad vi har fått tidigare. Det tycker jag är en ganska rimlig begäran. Det är där vi kommer in på frågan om vägningsmedeltalet. Jag fick aldrig något svar från herr Lindholm på frågan, huruvida han ansåg att verksamheten bland åldrarna 8—12 år — alltså just den åldersgrupp som framför allt vi och Unga örnar befattar oss med — skulle vara mindre betydelsefull än annan verksamhet. Är verksamheten i den gruppen mindre värd, eftersom den över huvud taget inte skall få inräknas?

Herr talman! Jag vill inte att det av protokollet skall framgå att jag ingenting svarat när herr Wachtmeister frågat, om jag ansåg att verksamheten bland ungdomar i åldern 8—12 år skulle vara mindre värd än annan verksamhet. Tvärtom! Också denna verksamhet är betydelsefull, men det är en avvägningsfråga; om man slår ut summan, så att den omfattar även dem, blir följden att alla får en minskning.

Herr talman! Ledarfrågan är central inom ungdomsorganisationerna. Utan goda och kunniga ledare är det svårt att driva en progressiv och givande verksamhet. Det har varit och är alltjämt en oerhörd tillgång för föreningarna, att det finns människor som är beredda att åta sig frivilliga ledarfunktioner utan nämnvärd ekonomisk ersättning. Det är också glädjande att det i dag finns många ungdomar, som är villiga att delta i ungdomsledarutbildningsverksamhet. Det ställs också ökade krav på ledarna, och en väsentlig utökning av ledarutbildningen inom organisationerna är utomordentligt nödvändig. Ungdomsorganisationerna har = till skolöverstyrelsen anmält ett behov av 14 miljoner kronor för att utveckla en ledarutbildning inom sina led på sätt som man Önskat. I statsverkspropositionen föreslås 5 miljoner kronor. Det är ett oerhört stort svalg mellan dessa siffror, och det är angeläget att man så långt möjligt försöker att ge ungdomsorganisationerna de resurser som de behöver i detta avseende. Vi har i en motion föreslagit en uppräkning av anslaget till 6,8 miljoner kronor, vilket är samma krav som ställs i reservationen 7. Även om det således inte fyller hela det stora behov som föreligger, är det dock en nödvändig satsning för att i någon mån förbättra den oerhört angelägna ökningen av utbildningsmöjligheterna. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 7.

Herr taiman! Ungdomsledarutbildningen utgör också ett betydelsefullt led i det samhälleliga stödet till ungdomsorganisationerna och deras verksamhet. Här som på alla andra områden kan man ha önskemål som sträcker sig väsentligt längre än vad som föreslagits, men ser man på detta anslag och den proportionella ökning som skett finner man dock att det förordas en betydande förbättring. Jag vill erinra om att anslaget formeilt höjs med 809 000 kronor, men genom att vissa medel flyttas över från detta anslag till idrottsanslaget blir den reella höjningen för de återstående grupperna 1,3 miljoner kronor. Då man på detta sätt har visat en synnerligen god ambition att ställa medel till förfogande synes det mig också vara riktigt att följa utskottet, till vars förslag jag hemställer om bifall.